Herr talman! Sture Ericson befinner sig som representant för regeringen i den här debatten i samma situation som en mängd andra socialdemokratiska representanter, handelsministrar och andra — från Gunnar Lange till Mats Hellström — nämligen att försvara en omöjlig sak. Jag instämmer i bakgrundsbeskrivningen — vilket jag redan berörde i mitt första anförande — när det gäller vikten av svensk vapenproduktion, att vi behöver exportera osv. Därvidlag har Sture Ericson och jag inte skiljaktiga uppfattningar. Men när vi kommer in på ländervalet vill jag säga att det fortfarande står på mycket lös grund. I det här fallet, som vi har tagit upp särskilt, gäller det sambandet med och exporten till USA. Det har varit andra affärer, men vi kan hålla oss till detta fall så länge. När det gäller JAS-projektet är det inte bara fråga om att vi importerar komponenter till detta flygplan. Vi skall ju inte ha någon försvarspolitisk debatt här — det får vi återkomma till. Men det som är nytt med JAS är ju att till skillnad från vad som varit fallet med tidigare svenska militärplan — Tunnan, Lansen, Draken, Viggen osv. — bygger vi inte JAS själva. Vi bygger JAS i samarbete med USA, Storbritannien, Frankrike och Västtyskland. Delar av planet tillverkas i Sverige, andra delar tillverkas i Storbritannien, vissa delar tillverkas i USA — framför allt de viktiga elektroniska delarna. Alla dessa fem stater, lilla Sverige inräknat, plockar sedan ihop sina bitar. Alla motorer till svenska stridsflygplan har tidigare tillverkats av AB Flygmotor i Trollhättan. Så är det inte när det gäller JAS. Vi tillverkar bara vissa delar av motorn vid Flygmotor i Trollhättan. Ungefär 40 96 av dessa motordelar sätts in i de svenska JAS-planen, och 60 96 går på export, framför allt till USA, eftersom det är de stora amerikanska firmorna som ligger bakom kontraktet. Detta är ju någonting helt annat än vad Sture Ericson här försöker måla upp — att vi bara importerar komponenter. Det är fråga om ett militärindustriellt samarbete med den ena stormaktsalliansen. Jag kan inte förstå annat än att det är ett mycket vådligt beteende om man sedan talar om självständighet och andra sådana saker. Detta om detta — vi skall inte uppehålla oss vid den frågan. Men om man vill ändra på förhållandena och säger att vi skall ha säkerhetspolitiska bedömningar, då måste vi ändra lagen. Det har varit kungörelser och riktlinjer, men vi har upphöjt det till lag, Sture Ericson. Man måste alltså då ändra på bestämmelsen att vi inte skall exportera till stat som befinner sig i — eller riskerar att befinna sig i — väpnade konflikter. Det är detta som är allvarligt, tycker jag, när det gäller den utskottsmening som jag citerade förut.
Herr talman! Att något dåligt har skett tidigare enligt en lag som fungerade dåligt kan ju inte göra det som är dåligt i dag bättre. Den slutsatsen kan vi väl i alla fall komma fram till. Centern drev under 1970-talet frågan om att ändra den gamla vapenexportlagen därför att den visade sig inte hålla måttet. Man tänjde ut den åt alla håll och kanter. Nu, när vi äntligen har fått en ny lag, är det naturligtvis väsentligt att den lagen hanteras så att det blir en helt annan restriktivitet och stringens i dessa ärenden. Det är naturligtvis mycket viktigt med enighet i sådana här frågor, även med hänsyn till vårt anseende utåt. Men då är det också viktigt att vi kommer överens om hur denna lag skall tolkas, så att inte riktlinjen helt plötsligt blir någonting som kan användas i uttänjande syfte. Jag vill återkomma till att Olle Göransson 1982 sade, när den nya lagen kom, att man skulle pröva i varje exportärende. Han sade ingenting om att gå tillbaka till gamla ärenden enligt den gamla lagen. Jag förstår inte att inte socialdemokraterna tycker att om det görs en total bedömning som innebär en tänjning av lagen, så är inte den här lagen heller bra. Därför har vi inte gått hårdare fram, Oswald Söderqvist. Vi avvaktar nu vad som händer i konstitutionsutskottet. Om den här lagen inte heller visar sig hålla måttet, då måste vi börja arbeta på en tredje lag.
Herr talman! Jag hoppades att Sture Ericson skulle ha lagt märke till den återhållsamma ton som präglade centerpartiets och folkpartiets reservation i detta ärende. Denna återhållsamma ton beror på att vi inte vill göra ett slutgiltigt ställningstagande i frågan huruvida handelsminister Mats Hellström har handlat rätt eller fel. Det beror i sin tur på att ärendet föreligger för avgörande i konstitutionsutskottet. Den återhållsamma tonen, Sture Ericson, står i mycket stark kontrast till den oppositionspolitik som Mats Hellström drev, när han kritiserade de borgerliga regeringarna för tillståndsgivningen när det gällde vapenexporten till Indonesien. Särskild måltavla för hans kritik var vår export av luftvärnskanoner till Indonesien. Oförsiktigt nog tog Sture Ericson upp den frågan i sitt anförande. Och i slutet av detta anförande gjorde han den underliga kullerbyttan att påstå att dessa luftvärnskanoner, som skulle vara ett fullföljande av tidigare avtal, inte kunde användas för att bekämpa gerillan i Östra Timor. Det var en saltomortal i den högre skolan, Sture Ericson. Mats Hellström var ständigt på scenen och åberopade Indonesiens krig i Östra Timor i sin kritik av de borgerliga regeringarna. Härvidlag är det också fråga om en helomvändning som är ganska enastående. Under hans regentskap har svensk vapenexport ökat. Prognoserna för 1986 pekar på stigande siffror. Av förtjusta företagsledare har Mats Hellström fått betyget att han är vår främste vapenhandlare. Vi har varit återhållsamma, Sture Ericson, och vi avvaktar avgörandet i konstitutionsutskottet. Det finns för all del en majoritet av socialdemokrater och vpk-are i detta utskott. Det är möjligt att de avfärdar kritiken. Men den moraliska kritiken kommer alltid att hänga kvar vid det här ärendets behandling under Mats Hellströms tid som utrikeshandelsminister.

Det är underligt att Sture Ericson i sitt anförande klev in i de fotspåren.

Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord till Oswald Söderqvist. 19 november 1986 Han svarade inte på min fråga: Vore det bättre att köpa ett amerikansktplan. = mood an än att hålla på med att plocka ihop ett eget projekt, som ändå ger oss en handlingsfrihet som vi inte skulle få om vi enbart importerade? Jag hör på Rune Ångström att han är mycket besvärad över att den här debatten inte fick det innehåll som han hade tänkt sig. Om det första beslutet 1978 om att sälja luftvärnskanoner till Indonesien hade varit ett enstaka beslut, fattat av misstag, hade kanske folkpartiets agerande i den här frågan varit begripligt. Men det handlar om en serie beslut, sex regeringsbeslut, fattade åren 1978, 1979, 1980 och 1981, som täcker alla de fyra varianter av borgerliga regeringar som vi har haft i modern tid. Detta hände under de år då Indonesiens övergrepp på Östra Timor pågick som värst. Att nu, fem år efteråt, komma med anklagelser över att riktlinjerna inte tillämpas när den socialdemokratiska regeringen har sett sig nödsakad att fullfölja kanonleveranserna, tycker jag är litet dålig politisk stil, om jag skall uttrycka mig milt. Vad vi får bevittna här är ett nytt beklämmande exempel på folkpartistisk hållningslöshet och inkonsekvens. Görel Thurdin har läst på dåligt. Det är faktiskt så att de riktlinjer som gällde när vi hade borgerliga regeringar är nästan identiska med dem som gäller i dag. Vad som hände när vi fick den lag som vi nu har var att vi kodifierade vad som redan gällde plus att vi fick några tillägg beträffande licenser, som skall underkastas samma kontroll som annan export och när det gäller militär utbildning o. d. Men det går inte att rädda partivännerna, som satt i regeringen och fattade beslut om leveranser till Indonesien, genom att påstå att vi har en ny lag. Sedan verkade Görel Thurdin litet besviken över att jag inte hade kritiserat centerpartisterna i samband med Indonesienfrågorna. Det beror på atticenterns beteende är inslaget av något slags helig enfald mer framträdande än den medvetna dubbelmoral som kännetecknar folkpartisterna. Det är lättare att förlåta dem som inte vet vad de gör än dem som försöker agera åklagare i ett mål där de själva är de verkligt skyldiga.
Herr talman! Det går inte att slingra sig undan genom att försöka ta upp en försvarspolitisk debatt om inköp av plan eller annat sådant. Det har vi diskuterat förut, och det kommer vi säkert att återkomma till när vi skall debattera försvarspolitiken. Frågan är vad som skall gälla beträffande de krigsmaterielleveranser som vi har gjort upp med USA om. Jag avser då inte bara JAS utan framför allt den senaste stora ordern på antitankvapnet Robot 84, som Bofors nu skall sälja, liksom den tidigare DIVAD-affären, där vi skulle kunna ha många debatter med folkpartiet och centern och givetvis också moderaterna. Skall de riktlinjer gälla om vilka Sture Ericson säger att det är bra att de inte står i lagen men som faktiskt konfirmeras i lagen? I så fall skall vi inte exportera krigsmateriel till stat som befinner sig i väpnad konflikt eller riskerar att komma i väpnad konflikt. Det är det vi skall ta ställning till, inte 9 om det hade varit bättre för Sverige att köpa ett plan utifrån i stället för att engagera sig i JAS-projektet. Vi går in i ett stort militärt industriellt projekt, det största industriprojektet i Sveriges historia, tillsammans med USA, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike. Vi tillverkar delar kors och tvärs. Vi plockar ihop plan på olika sätt. Hur kan detta stämma överens med de riktlinjer som finns konfirmerade i lagen? Hur kan det vara möjligt att ni tillåter stora leveranser till USA av Robot 84, detta moderna och förnämliga antitankvapen — när USA är djupt involverat i konflikter i Mellanamerika, när USA ständigt, varje dag, riskerar att komma i väpnad konflikt överallt i världen? Hur kan ni försvara det? Det är orimligt, och det visar att det är något som inte stämmer — när det gäller säkerhetspolitiska överväganden bryter ni mot lagen, precis som alla andra regeringar har gjort tidigare. Det är vad det handlar om! Det är ganska tröttsamt att hålla på och tjata. Jag tycker att man skall vara litet ärlig och inte försöka slingra sig undan på detta sätt. Det är oärligt och det är ganska dålig argumentation som ni för fram. Jag skall inte förlänga denna debatt. Det finns mycket man skulle kunna säga till de borgerliga ledamöterna, som talar om exempelvis Indonesien. Det skulle man också i viss mån kunna säga till Sture Ericson om det socialdemokratiska ställningstagandet. Jag håller med Sture Ericson om att det har begåtts fel. Men för den skull behöver man inte, när man har kommit i opposition, slå sig för bröstet och göra anmälningar till konstitutionsutskottet — som folkpartiet har gjort det senaste halvåret — när man har en mängd synder på sitt eget samvete.
Herr talman! Sture Ericson sade i sin replik att de borgerliga regeringarna sålde luftvärnskanoner till Indonesien när övergreppen pågick som värst. Men för att använda Sture Ericsons eget talesätt: Då dödens stillhet har inträtt i Östra Timor och endast mindre grupper av gerillan finns kvar i bergen, då är det moraliskt riktigt att sälja luftvärnskanoner till Indonesien! Då kan plötsligt inte luftvärnskanonerna användas till att bekämpa gerillan i bergen, och då är vapenexporten sådan att det finns skäl att försvara den! Har Sture Ericson inte heller lagt märke till att riktlinjerna och reglerna för den svenska vapenexporten undan för undan har skärpts från år 1976 fram till dessa dagar? Det vi nu har begärt är att konstitutionsutskottet skall granska om den tidigare utrikeshandelsministern har överträtt dessa skärpta regler, som senast skärptes 1985. Sture Ericson har försökt sig på en historieskrivning, men historieskrivningen omfattar just vad jag nu sade: Har Mats Hellström överträtt de riktlinjer och regler som finns för den svenska vapenexporten? Detta skall avgöras av konstitutionsutskottet under denna riksdag.
Herr talman! Jag är så ny här i riksdagen att jag trodde att om riksdagen har beslutat om en ny lag skall det innebära en skillnad. Men enligt Sture Ericson gör det inte det. Det går ju att tala om helig enfald om vi tror på socialdemokraternas vilja att hantera vapenexporten annorlunda med den nya lagen. Jag pekar än en gång på att ni, när lagen kom till, sade att det skulle bli nödvändigt med en prövning av varje exportärende. Vi anser att ni inte har gjort någon sådan prövning.
Herr talman! Till Oswald Söderqvist vill jag säga att det i lagen bara står att krigsmateriel ej får utföras ur riket utan tillstånd av regeringen. Vi debatterar alltså ett tillstånd som har getts och frågan om regeringen har visat det goda omdöme som förutses i bakgrundstexterna till lagen, dvs. de riktlinjer som Oswald Söderqvist har refererat till. Det är en fråga som konstitutionsutskottet får avgöra. Vi har nog inte tid nu att i repliker diskutera Sveriges vapenimportpolitik — det får vi göra i ett annat sammanhang. Rune Ångström påstår att jag har hävdat att det senaste beslutet är moraliskt riktigt.

Det är en liten ö men inte så liten att dessa kanoner går att använda uppe i bergen där. Jag vill påpeka för Görel Thurdin att det senaste exporttillståndet inte har handlagts på något annat sätt än andra exportärenden. Precis samma rutiner har följts, och det har passerat den rådgivande nämnden, där Görel Thurdins parti är representerat. Den rådgivande nämndens praxis är att registrera när det förekommer en stark opposition. Det förekom ingen opposition mot det råd som den rådgivande nämnden gav. Görel Thurdin bör vara försiktig innan hon sätter partikamrater i ledande ställning i en alltför svår knipa i detta sammanhang.

Herr talman! Låt mig i debattens slutskede framföra några kortfattade synpunkter med anledning av föreliggande betänkande. Moderata samlingspartiet anser att de överväganden som ligger bakom nu gällande reglering av svensk krigsmaterielexport i allt väsentligt är hållbara också i dag. Den diskussion som nu förs om innehållet i kommande försvarsbeslut — köp eller utveckling av en kvalificerad jaktrobot liksom nödvändigheten av utvecklandet av svensk teknologi och en svensk profil på telekrigsområdet — understryker värdet av en inhemsk försvarsindustri. Försvarskommittén säger klart ut i sitt betänkande Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet att en inhemsk försvarsindustri med utvecklingsoch produk tionskompetens underlättar uppnåendet av de svenska säkerhetspolitiska målen. I denna ekvation ingår också en viss krigsmaterielexport, som dock måste vara underkastad strikt kontroll, och om detta råder enighet i kammaren. Som Sture Ericson sade i sitt huvudinlägg, väcker naturligtvis vapenexporten till fattiga u-länder moraliska betänkligheter, men även dessa länder måste ha rätt till ett försvar. Frågan är i dag om missbruk och överträdelse av reglerna har skett i vissa fall. Detta utreds nu av polisen och tullkriminalen. I fallet Indonesien utreder konstitutionsutskottet om regeringen brustit i tillämpningen av gällande riktlinjer. Det rimliga måste enligt moderata samlingspartiets uppfattning vara att man avvaktar dessa utredningar och sedan drar slutsatserna om det är kontrollen som måste skärpas och/eller om justeringar också måste ske i gällande regelverk. Båda dessa frågor måste behandlas när utredningarna har slutförts, och därför stöder vi således utskottets betänkande.
Herr talman! Låt mig påpeka för Margaretha af Ugglas att det är omöjligt att först säga att man ställer sig bakom de riktlinjer som gäller och som är konfirmerade i lagen ochi nästa andetag säga att det är möjligt och viktigt att göra säkerhetspolitiska bedömningar, dvs. att import från och export till USA skall kunna förekomma. Det stämmer inte. Om man anser att de säkerhetspolitiska bedömningarna skall ta över och att vi måste känna oss tvingade att exportera till USA för att få tillgång till import därifrån, betyder det att punkterna 1 och 2 i riktlinjerna sätts ur spel. Man kan inte sitta på de två stolarna samtidigt — det är omöjligt. Då måste man begära en ny lagbestämmelse som konfirmerar nya riktlinjer, annars hänger det inte ihop. Det är just det som är dilemmat för såväl Margaretha af Ugglas som Sture Ericson.
Herr talman! Den säkerhetspolitiska bedömningen är den att det är av värde för Sverige att ha en inhemsk vapenoch försvarsindustri och att i denna ekvation också ingår en viss krigsmaterielexport. Det har Oswald Söderqvist själv sagt att han håller med om. De övriga tolkningar som Oswald Söderqvist har framfört i en lång rad repliker och inlägg får han själv stå för. Han tycks betrakta Förenta Staterna som varande i ett ständigt krigstillstånd, men jag tror inte att alla medlemmar i denna kammare delar hans bedömningar och tolkningar. Oswald Söderqvist får stå för sina bedömningar, men jag delar dem inte — så enkelt är det.
Herr talman! Detta gör saken ännu mera komplicerad. Margaretha af Ugglas anser att dessa riktlinjer inte gäller för USA, och vi skall hålla oss till det, inte till vad jag tycker. Men vad tycker Margaretha af Ugglas? Befinner sig inte USA i väpnad konflikt, eller riskerar inte USA att råka i väpnad konflikt? USA har ju hundratals inspektörer i Honduras där man utbildar contras som går över gränsen och angriper Nicaragua — är inte det att vara inblandad i väpnad konflikt? Visst skall Sverige ha en vapenexport, men vi måste samtidigt ha lagbestämmelser och riktlinjer som gäller. Vi kan inte ha riktlinjer och bryta mot dem när vi tycker att det passar ur säkerhetspolitiska synpunkter. Det är bestämmelserna som Margaretha af Ugglas har att ta ställning till. Befinner sig USA i väpnad konflikt eller inte? Det var precis samma sak för tio år sedan, när jag diskuterade Indonesienfrågan med Staffan Burenstam Linder, Margaretha af Ugglas partikamrat här i kammaren. Nu håller alla utom moderaterna med om att det var fel att tillåta exporten till Indonesien. Vi måste bestämma oss för om riktlinjerna och lagen skall gälla eller om säkerhetspolitiska överväganden skall ta över.
Herr talman! Ja visst, så är det! Lagen och riktlinjerna skall gälla, och det är just därför som vi har denna ganska omständliga och nog så riktiga process med parlamentarisk nämnd, utrikesnämnd och regeringsbeslut. Det är där varje ärende skall behandlas, enligt gällande riktlinjer. Jag håller helt med om det.

Herr talman! Ett av regeringens få konkreta vallöften var att kompensationsnivån i delpensionsförsäkringen skulle återställas till 65 20 från nuvarande 50 26. Det konkreta löftet gavs 1985, och då hade man ett överskott i delpensionsfonden på 862 milj.kr. Det fanns alltså både tid och pengar att genomföra vallöftet och höja kompensationsnivån redan från januari 1986. Men regeringen valde att hålla inne delpensionärernas pengar, och inte förrän den 1 juli 1987 skall kompensationsnivån återställas. Under tiden växer överskottet i fonden.

Det var 1981, när vi hade flest delpensionärer. För närvarande är den sammanlagda årskostnaden ungefär 900 milj.kr. för delpensionerna som betalas ut under ett år. Mot denna bakgrund är det, herr talman, väldigt svårt att förstå den verkliga orsaken till att deltidspensionärerna skall behöva vänta ända till den 1 juli 1987 på att få tillgång till sina pengar. Vi menar från vpk:s sida att man kan skjuta fram den här reformen till den 1 januari 1987. De som har en låg lön har drabbats hårdast av den försämring i delpensionen som verkställdes av den borgerliga regeringen 1981. Låg lön, tungt arbete och dålig arbetsmiljö har ett klart samband, och man behöver väl inte vara kommunist för att tycka att det är stötande att arbetare i tunga jobb av ekonomiska skäl har fått avstå från delpension, medan överskottet i fonden bara vuxit och vuxit. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservation i betänkandet.

Herr talman! I den senaste regeringsdeklarationen tillkännagavs att delpensionen skall återställas till sin ursprungliga ersättningsnivå från den 1 juli 1987. Margö Ingvardsson gjorde här stor affär av att delpensionsfonden har tillåtits öka och sade att det hade varit möjligt att återställa ersättningsnivån tidigare än vad som nu blir fallet. Men jag vill då framhålla att det socialdemokratiska partiet har regeringsansvaret och ansvaret att återställa svensk ekonomi, vilket innebär att vi skall successivt minska budgetunderskottet, och vi skall sänka inflationen samtidigt som vi skall motverka arbetslösheten. Vi skall också se till att en social trygghet bibehålls under denna period. Då är det inte lika enkelt att på en gång återställa alla de sociala reformer som vi genomfört. Jag tycker emellertid att det är bra att det nu klart har angivits ett datum för när den här pensionen skall återställas. Vi vet att delpensionen var något mycket bra framför allt för de arbetare som Marg6ö Ingvardsson talat om. Det visas tydligt i all statistik att den minskning som skett när det gäller antalet delpensionstagare har drabbat grupperna lågavlönade och människor med hårt arbete, alltså de grupper som Margö Ingvardsson berörde. Med anledning av innehållet i de tre motioner som behandlas i förevarande betänkande vill jag säga att pensionsberedningen för cirka en månad sedan lämnade ett delbetänkande. I det betänkandet finns förslag till ändringar av sådana avsnitt av delpensionen som har visat sig inte fungera så bra som man hade tänkt sig. När vi får en proposition om det samlade paketet — alltså både ersättningen och vissa förändringar av delpensionen — blir det tillfälle att återigen föra en diskussion om ämnet. Detta kan förhoppningsvis ske ganska snart efter årsskiftet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Det var en riktigt dålig förklaring som Ingegerd Elm gav till att regeringen har innehållit delpensionärernas pengar. När den borgerliga regeringen 1981 försämrade villkoren för delpensionen var socialdemokraterna på samma sida som vi och kritiserade den borgerliga regeringens beslut. Man sade redan då att delpensionen skulle återställas till sitt ursprungliga värde. År 1985 gavs ett konkret löfte. Nu säger Ingegerd Elm att regeringen har ansvaret för samhällsekonomin i dess helhet och måste tänka på inflationen och på arbetslösheten och därför inte har kunnat återställa delpensionsnivån. Ingegerd Elm! Är det delpensionärerna som är de mest inflationsdrivande i vårt land, och är det delpensionärerna som orsakar arbetslösheten? Tvärtom! Om människor fick en möjlighet att ta ut delpension från 60 års ålder, skulle det faktiskt bli mera arbete som behövde uträttas, och en del av de arbetslösa skulle få en chans till jobb. Delpensionen finansieras vidare inte över statsbudgeten utan via en fond med särskilt för delpensionen avsatta medel, uttagna i form av arbetsgivaravgifter. Tidigare har det varit ett underskott i fonden. Men om det är ett underskott i en sådan fond, får man väl höja arbetsgivaravgiften, och det har vi också föreslagit. Jag vill minnas att det redan år 1984 blev ett litet överskott, på 4 miljoner, i denna fond. År 1985 var överskottet uppe i över 800 miljoner, och det fanns utrymme för en sådan höjning som nu föreslås. Det är verkligen upprörande att delpensionärerna, dvs. de som har det största behovet av att få sin arbetstid förkortad, skall behöva betala för andra grupper i samhället genom att avstå från en sådan höjning. Det är dessutom mycket dålig ekonomisk politik ur samhällsekonomisk synpunkt. Man kan göra en jämförelse avseende utvecklingen av antalet förtidspensionärer och sjukpenningbidrag i åldrarna 60-64 år ställt i relation till minskningarna på delpensionsområdet. Siffror från riksförsäkringsverket visar att arbetare i åldrarna 60-64 år, både män och kvinnor, på grund av ohälsa är borta i genomsnitt en tredjedel av året från sina arbeten. Vad kostar inte det? Kanhända hade de inte haft dessa sjukdagar om de hade fått sin delpension.
Herr talman! Jag och socialdemokratiska partiet är fortfarande ense med vpk om att det var felaktigt att förändra delpensionsnivån, men när vi motsatte oss sänkningen hade vi ett alternativ. Vi var fullt medvetna om att det sedan åren hade fortgått och ekonomin försämrats ytterligare inte skulle vara möjligt att återställa delpensionsnivån omedelbart efter regeringsskiftet. Ja, så kan man ju säga på område efter område. När man ser till helheten får man ibland lov att göra avkall på ambitionerna på det sätt som skett. Vi menar att det är värdefullt att vi nu har lyckats nå den nivån att vi inte längre behöver tillföra fonden pengar utan i stället har en stabil grund när vi återställer ersättningsnivån.
Herr talman! Jag vill fråga Ingegerd Elm om hon tycker att det är en riktig princip att pengar i en fond, avsatta för delpensioner, inte används för det ändamålet, så att människor i tunga jobb inte kan få en berättigad delpension. Var ligger den samhällsekonomiska vinsten i att människor i stället för att få pengar ur den fonden till sin delpension tvingas förtidspensionera sig, få sjukbidrag eller få sjukpenningersättning? Har man då gjort någon samhällsekonomisk vinst?
Herr talman! Jag förstår inte riktigt det som Marg6ö Ingvardsson säger. Vad skulle pengarna i fonden användas till annat än för delpensionerna? Det finns särskilda bestämmelser för denna fond. Den förvaltas av riksförsäkringsverket och följer de bestämmelser som gäller. Jag har ingen kunskap om att den skulle användas till något annat ändamål.
Herr talman! Det märkliga är just det förhållandet att vi har en fond för delpensioner och att det i fonden finns tillräckligt med pengar för återställande av kompensationsnivån. Trots detta fullföljer socialdemokraterna inte sitt löfte och höjer kompensationsnivån omedelbart utan säger att delpensionärerna får vänta på sina pengar tills det ekonomiska läget blir bättre. Då finns det skäl att misstänka att delpensionärernas pengar har använts för andra ändamål.

Herr talman! Historien om bilstödet är lång och fylld med löften och förhoppningar. Men den är också ett skolexempel på långhalningar och hur politiska instanser tillåter att en angelägen fråga skjuts upp. Bilstödet för de handikappade debatterades torsdagen den 25 april 1985 i riksdagen. Det var då tredje gången på mindre än fem månader som detta diskuterades i riksdagen. Riksdagen beslöt då om en återremiss till regeringen med uppdrag att före den 1 januari 1986 återkomma med ett förslag som skulle vara realistiskt med utgångspunkt från en utrustad handikappbils marknadsvärde. Jo, i januari 1986, alltså efter det datum då ett nytt förslag skulle ha förelagts riksdagen, tillsätts en utredningsman för att utreda ett nytt förslag. Löfte om att en utredningsrapport skall ligga färdig i december i år har getts av de socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet. Detta är alltså i stort sett ett år efter det att ett nytt beslut skulle ha tagits av riksdagen. Det är mycket tråkigt att man från ansvarigt håll bara nonchalerat denna fråga som man har gjort. Det verkar som om ett riksdagsbeslut inte betyder något för regeringen; det verkar som om regeringen trots beslutet verkställer eller inte verkställer när det passar den själv. Denna gång drabbar det en angelägen fråga och en grupp människor som väntat på besked i många år. Ansvaret härför har i hög grad regeringen; det är ju i år över 20 år sedan som den första utredningen om bilstöd till handikappade startade. När den var färdig och remissbehandlad i början av 1970-talet orkade inte den dåvarande socialdemokratiska regeringen föra frågan vidare. Riksdagen var dock otålig och beställde en ny utredning, som tillsattes 1979. Veckorna före valet på hösten 1982 var utredningen färdig — man var enig om ett förenklat, förbättrat och utvidgat bilstöd till de handikappade. Sedan dess har föga konstruktivt hänt. Dåvarande socialministern tog ett halvår på sig innan frågorna gick ut på remiss. Sent på hösten 1983 var remissarbetet avslutat. Genomgående var remissutlåtandena positiva, och när det gällde de allmänna grundtankar som utredningen byggde på gav remissinstanserna klart stöd. Hela 1984 har socialministern och regeringen antingen förträngt frågan eller inte lyckats ta sig samman och lägga fram förslag för riksdagen. Detta trots att det motionsledes har påyrkats och att en enig riksdag har förutsatt att det skulle komma ett förslag i enlighet med riksdagens egen beställning. Det kom under vintern eller våren ett justeringsförslag som innebar att bidragsdelen skulle uppgå till 35 000 kr., och vi vet att man för den summan inte får en ny bil i dag. Om man är rörelsehindrad, och det är ju ett krav för att man över huvud taget skall komma i fråga, kan man inte välja bil efter samma kriterier som icke handikappade. Man måste ha en bil som man kan lita på. På grund av rörelsehindret kan det vara svårt, ibland omöjligt, att ens ordna de mindre reparationer som det alltid finns behov av på begagnade bilar. Man kan inte heller ha en hur liten bil som helst, det måste finnas plats för rullstolen. Det krävs en alldeles speciell teknik för att kunna lyfta in rullstolen sedan man själv satt sig i bilen, och detta fungerar inte i alla bilar. Som handikappad måste man ställa helt andra krav på en bil än vad en icke handikappad behöver göra. Inkomstgränserna är alldeles för snävt tilltagna. Vid 60 000 kr. i årsinkomst trappas bidraget ner för att helt försvinna vid 76 000 kr. Det innebär i praktiken att man, om man tillhör den grupp handikappade som har lyckats få jobb, oftast tjänar för mycket för att vara berättigad till bidrag. Arbetar man inte är man inte heller berättigad till bidrag. Som studerande är man berättigad därtill, men då har man oftast inte alls råd med en bil, eftersom man inte har någon inkomst. Det är därför mycket angeläget att vi får nya regler och att den grupp handikappade utvidgas som kan komma i fråga. Två tunga skäl talar för en utbyggnad av bilstödet som ett komplement och alternativ till färdtjänsten. Egen bil innebär för handikappade större rörlighet och oberoende, något som färdtjänsten inte kan ge. En egen bil medför dessutom redan med måttlig resandevolym lägre samhällskostnader än färdtjänsten. Det kan tyckas onödigt att vi tre partier reserverar oss när det nu skall läggas ett utredningsförslag i december. Men, herr talman, vi har ännu inte sett detta förslag, men ställer givetvis förhoppningar på det. De handikappade har väntat tillräckligt länge nu. Bilen är ganska ofta ett måste för dem för att kunna följa med i samhällslivet. Utredning har lagts på utredning. Socialministern, som handhar dessa frågor, har inte följt upp ett riksdagsbeslut från våren 1985. Dessa skäl gör oss fullt berättigade att reservera oss i denna fråga. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen från folkpartiet, centern och vpk i detta betänkande.

Herr talman! Krav på förändringar av bilstödet till handikappade har ställts under många år, och frågan har också debatterats och utretts. Bilstödskommittén höll på i nästan fyra år utan att något hände därefter. 1985 gav riksdagen regeringen till känna att man ville se ett resultat, så att de nya reglerna kunde tillämpas från den 1 januari 1986. Men helt uppenbart har regeringen åsidosatt riksdagens majoritets beslut. Vi anser därmed att det är befogat att riksdagen i dag påtalar detta genom att bifalla den gemensamma center-, folkpartioch vpk-reservationen i betänkandet. Reglerna för att som handikappad i dag få bidrag till bil har stora brister, och den största bristen är att inkomstgränserna är för snävt satta. Fullt bidrag får man bara vid en inkomst upp till 63 000 kr. och inget bidrag alls om man tjänar över 79 000 kr. Visserligen har handikappade generellt sett lägre inkomster än icke handikappade, men även som handikappad tjänar man oftast mer än 63 000 kr. per år vid heltidsarbete, och därmed kan man inte få fullt bilstöd. Att det är fel på reglerna framgår klart av att de pengar som staten anslår för inköp av bil och handikappanpassning inte har kunnat utnyttjas fullt ut de senaste åren. Av de 34,8 milj.kr. som var avsatta för ändamålet 1984 användes bara 23,6 milj.kr. Det blev alltså ett överskott på drygt 11 milj.kr. Inkomstgränserna justerades 1985, och det innebar att 300 fler än 1984 kunde få detta bilbidrag. Trots det blev det drygt 6 milj.kr. kvar av anslaget 1985. De här åren tog jag bara som exempel; bilbidragen har aldrig kunnat utnyttjas fullt ut, och det beror på att reglerna för att få bilbidrag är skrivna så att många människor som behöver bidraget inte kan utnyttja det. Vpk anser att bilen skall betraktas som det tekniska hjälpmedel för handikappade som bilen i praktiken är. I detta betänkande har vi avstått från att avge en reservation om detta. Vi ansåg att det just nu var viktigare att över huvud taget få fram ett förslag från regeringen. Men vi anser att den pågående utredningen, som skall arbeta vidare med frågan, måste ta ställning till huruvida bilen skall räknas som ett tekniskt hjälpmedel eller inte. Om utredningen beslutar sig för att betrakta den som ett sådant, slipper man ifrån oerhört många knepiga, tekniska lösningar för hur bilstödet skall vara utformat. Vpk framlade i en motion 1983/84 en kostnadsberäkning som visade att om bilen erkändes som tekniskt hjälpmedel skulle det inte bli dyrare än det förslag som den dåvarande bilstödskommittén hade lagt fram. I förslaget hade vi inte tagit hänsyn till de stora besparingar som skulle kunna göras inom färdtjänsten. Men vi återkommer med detta krav. I dag, herr talman, yrkar jag således bifall till den gemensamma center-, folkpartioch vpk-reservationen i betänkandet.

Herr talman! Väl fungerande färdmöjligheter är oerhört viktiga för att personer med handikapp skall kunna komma ut i samhället. Med detta som mål har också samhället gjort vissa, speciella satsningar under åren. I första hand driver man kravet om att allmänna kommunikationsmedel såsom tåg, buss och flyg skall vara anpassade för att kunna användas även av rörelsehindrade personer. Det är ett arbete som pågår fortlöpande. Härutöver finns färdtjänsten med sin speciella uppbyggnad, som passar många människor, på samma sätt som bilen är ett förträffligt kommunikationsmedel för andra. Samhället har sedan gammalt en ekonomisk stödform via arbetsmarknadsverket för inköp av bil. Bidragets storlek och inkomstgränser framgår av utskottets betänkande. I konstruktionen ligger också den begränsningen att bidraget endast utgår till personer som arbetar eller studerar, och just detta har kritiserats ganska länge. Framför allt handikapprörelsen har fört fram krav om en utvidgning av stödet till att även gälla andra personer än de nämnda kategorierna. Under ganska många år arbetade en utredning med att ta fram ett sådant förslag, men den konstruktion som presenterades förkastades av remissinstanserna. I och med det fördröjdes en lösning av frågan. I det läget valde den socialdemokratiska regeringen att räkna upp det nuvarande bilstödet, som alltså utgår via AMS. Därefter har frågan diskuterats här i riksdagen några gånger. Problemet har varit att finna en lämplig stödform som alla kan acceptera, och det är kanske inte det enklaste. Som redovisas i utskottets betänkande tillsatte regeringen i januari i år en särskild utredningsman för att se över frågan om bilstöd för handikappade. Det är således andra gången det sker. I utskottets betänkande står följande: ”Enligt vad utskottet erfarit beräknas det förenämnda utredningsuppdraget bli redovisat före årsskiftet. Utskottet, som förutsätter att regeringen snarast möjligt lägger fram förslag i frågan, avstyrker med det anförda bifall till samtliga motioner.” Enligt texten är utredningen i slutskedet, och betänkandet skall läggas fram i nästa månad. Då kan det ju inte finnas någon stor mening i att bifalla en reservation som går ut på att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet har anfört.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
Herr talman! Det var definitivt ingenting nytt som Börje Nilsson kom med, och det kanske inte heller var att vänta i det här läget. Redan i utskottet uttryckte sig Börje Nilsson precis på det sätt som han gjorde nu. Han tyckte att det var onödigt att vi skulle avge en reservation. Men jag förklarade i mitt huvudanförande varför vi gjorde det. Vi tycker fortfarande att det är mycket dåligt av regeringen att den, efter så många år och sedan frågan återremitterats 1985, inte kunde komma med något förslag före den 1 januari. Vi har varit med om detta vid flera tillfällen förut, och därför har vi väldigt svårt att lita på att det skall bli något bättre den här gången. Jag tror att de socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet har en vilja att det skall bli någonting, men det är ju inte där problemet ligger just nu, utan problemet ligger hos regeringen. Det är socialministern som inte har sett till att det blivit någonting gjort.
Herr talman! Jag tycker att mittenpartiernas företrädare skall vara litet försiktiga i den här debatten. Under åren 1976-1982 — förlåt, att jag återkommer till den perioden, men den är ganska intressant i sammanhanget och det politiska livet — hade man ansvaret för regeringspolitiken, och bilstödet var då helt oförändrat under hela den tiden. Man gjorde alltså ingenting åt det här stödet, vare sig beloppsmässigt eller i fråga om inkomstgränserna. Den borgerliga regeringen satte i gång en utredning, som lade fram ett förslag, vilket sedan förkastades av handikapporganisationerna. I det läget fann den socialdemokratiska regeringen det nödvändigt att höja det nuvarande bilstödet. Det kan i och för sig diskuteras, om regeringen borde ha tillsatt den senaste utredningen snabbare, men nu har arbetet fortskridit så långt att utredningsmannen lägger fram ett färdigt förslag i nästa månad. Då tycker jag att det är onödigt att bifalla reservationen. Vi får vänta till december och se vad utredningsförslaget innehåller, och sedan skall det naturligtvis remissbehandlas i vanlig ordning.
Herr talman! Vi hade väntat, om det hade varit en vanlig utredning. Men regeringen har ju halat och dragit på denna sak i väldigt många år. Det är helt rätt att den regering som folkpartiet var med i tillsatte en utredning, men den utredningen blev klar strax före valet 1982, och Börje Nilsson vet mycket väl vilket parti som då övertog regeringsmakten och som borde ha verkställt beslutet. Vad jag förstår, var Börje Nilsson med i den utredningen, och man kunde ha fattat beslut redan då. Jag vill framhålla i det här sammanhanget att under den tid som vi hade en borgerlig regering ökade resurserna till de handikappade på ett sätt som det inte funnits motsvarighet till vid något annat tillfälle. Pengarna som satsades för de handikappade ökade från 4 till 15 miljarder kronor under den tiden. Det tycker jag visar att det fanns en god vilja att verkligen göra någonting för de handikappade. Och utredningen var som sagt klar precis före valet.
Herr talman! När det gäller bilstödet, som vi nu diskuterar, hände det ingenting under hela den borgerliga regeringsperioden. Den utredning som gjordes var inte användbar, utan den förkastades. I det läget tvingades den socialdemokratiska regeringen att höja det bilbidrag som hade legat stilla under de sex borgerliga regeringsåren. Det är fakta i målet. Socialdemokratin har tagit ytterst allvarligt på handikappfrågorna, och vi tar allvarligt också på den här frågan. Det är oerhört viktigt att ordna upp och förbättra färdmöjligheterna för handikappade. Jag tror att Bengt Lindqvist kommer att ta tag i den frågan ganska snart och överlämna ett förslag till riksdagen.
Herr talman! Det sista Börje Nilsson sade i det senaste inlägget är vi överens om allihop. Det är väldigt viktigt att ta tag i frågorna som gäller de handikappade. Det är då bara att konstatera att det lades fram ett utredningsförslag precis före valet 1982, och vad jag förstår var Börje Nilsson med i den utredningen. Om förslaget var så dåligt att det inte kunde användas, varför tog då inte socialdemokraterna direkt tag i detta och gjorde någonting åt det? Det har gått ganska många år sedan 1982. Ni har haft många chanser. Det har förekommit många frågor, interpellationer och motioner om detta i riksdagen, men det har inte hänt någonting. Vi vet fortfarande inte om det kommer något förslag. Vi tror och vi hoppas att utredningsförslaget skall komma i december. Vi skall läsa det noga, och jag hoppas att det innebär ett stöd för de handikappade.
Herr talman! Det har inte skett någon förhalning. Det har varit ytterst svårt att finna ett nytt system. Detta är en oerhört besvärlig fråga, som man har fått tänka över flera gånger, men nu kommer det alltså snart ett förslag, och jag tror att det kommer att bli en hygglig lösning.

Herr talman! I betänkandet om vård i livets slutskede m.m. tas också upp frågan om obduktion och dödsbevis, detta med anledning av en centeroch en moderatmotion. Den lag som gäller på det här området är 1975 års obduktionslag. Dessutom finns socialstyrelsens författningar, folkbokföringens regler, föreskrifter och anvisningar för polisväsendet m.m., som anger när obduktion skall ske och hur dödsbevis skall utfärdas. Enligt obduktionslagen får obduktion företas om den avlidne under sin livstid skriftligen medgivit detta. Men obduktion får också göras även om medgivande saknas, nämligen om det behövs för att fastställa orsaken till dödsfallet eller för att få viktig upplysning angående sjukdom. I lagen sägs också att om dödsorsaken är känd får obduktion inte äga rum, om den avlidne eller nära anhörig till honom har uttalat sig mot det eller åtgärden eljest kan antas stå i strid med den avlidnes eller nära anhörigs uppfattning. Det kan förefalla som om obduktionsförfarandet är så omgärdat av restriktioner att det i praktiken skulle vara mera sällan som obduktioner förekommer. Men så är det nu inte. År 1982 uppgick antalet obduktioner till 36 422. Av dessa utfördes 12 626 enligt rättsmedicinska grunder, medan 23 796 var kliniska obduktioner. Antalet döda samma år var 90 666, vilket då innebär att obduktion företogs i inte mindre än 40 96 av fallen. Det kan finnas skäl att, så som det yrkas i en motion av centerpartisterna Bengt Kindbom och Börje Hörnlund, göra en utvärdering om antalet obduktioner verkligen står i rimligt förhållande till de intentioner som låg bakom 1975 års lag. Det är tydligt att reglerna för utfärdande av dödsbevis har uppfattats så att obduktion utförts i många fall där de närstående inte ansett det vara nödvändigt eller önskvärt. Det kan vara fråga om att fastställa den exakta dödsorsaken för en gammal person som lidit av flera allvarliga sjukdomar, som var för sig kunnat leda till döden. Man måste ifrågasätta, precis som utskottet gör, om det generellt är motiverat att mot de anhörigas vilja genomföra obduktion i sådana fall. Vad som också kan behöva ses över är förfarandet omkring dödsfall, t.ex. om det är nödvändigt att så ofta som nu sker tillkalla polis. I sin helhet handlar det mycket om värdighet och om att visa respekt för den döde och dennes anhöriga. Det jag här har sagt avviker inte mycket från vad socialutskottet har anfört både i det här och i tidigare betänkanden. Utskottet har bl.a. sagt att det kan ”ifrågasättas om inte tillämpningen av reglerna för dödsbevis blivit mer restriktiv än avsett, varigenom onödigt många dödsfall kommer att hänföras till sådana med okänd dödsorsak”. På ett annat ställe sägs det att det ”är viktigt att obduktionslagens intentioner i fråga om hänsynstagande till de anhöriga inte urholkas genom en onödigt vidsträckt tolkning av vissa undantagsregler”. Det hade därför varit logiskt med ett tillkännagivande till regeringen angående en översyn av reglerna för obduktion och utfärdande av dödsbevis. Tyvärr hänvisas endast till RRK-utredningen, vilken enbart har att behandla rättsmedicinska obduktioner och frågor som hänger samman därmed. Det finns ingenting som talar för att de frågor som jag här har tagit upp är föremål för någon översyn eller kommer att bli det under den närmaste framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Rosa Östh påpekade före pausen att det inte är något större avstånd mellan reservanterna och utskottets majoritet. Jag vill understryka detta. Reservanterna begär en utvärdering och översyn av reglerna för dödsbevis och obduktioner. Utskottsmajoriteten påpekar att riksdagen redan har begärt detta och att utskottet förutsätter att en sådan översyn kommer att redovisas.

Herr talman! Det är mycket riktigt så, som Daniel Tarschys här påpekar, att det finns en stor samstämmighet i utskottet beträffande dessa frågor och beträffande intresset av att få en utvärdering till stånd. Vad vi från reservanternas sida beklagar är att man inte har tagit till vara denna samstämmighet i form av ett tillkännagivande till regeringen.

Herr talman! I och med att regeringen nu aviserat en proposition om hjärndödsbegreppet har debatten om vården i livets slutskede åter tagit fart. Frågorna om liv och död är viktiga frågor och bör hanteras med stor varsamhet. Jag vågar emellertid påstå att vi kristdemokrater på ett tidigt stadium analyserade den problematik som har med transplantationskirurgins utveckling att göra. För — därom råder ingen tvekan, anser vi — det är om transplantationer det hela handlar, även om detta märkligt nog förnekades till en början. Därför kunde vi konstatera att införande av ett nytt dödsbegrepp egentligen bara är en juridisk undanmanöver. En så viktig fråga som dödsbegreppet bör vara lättförståelig, men allt tyder på att ett hjärndödsbegrepp under överskådlig tid kommer att uppfattas som mycket svårgripbart för de flesta. Och detta är något som riksdagen — utöver de andra sakliga motargumenten — bör ta hänsyn till. Ett generellt hjärndödsbegrepp kommer aldrig att kunna tillämpas generellt. Endast mindre än 5 Zco av dödsfallen kommer att fastställas genom ett sådant begrepp. I mer än 99,5 96 av fallen skall döden konstateras genom det traditionella sättet, dvs. varaktigt cirkulationsstillestånd. Den enda patientgrupp som praktiskt påverkas av ett nytt dödsbegrepp är de potentiella organdonatorerna. Det är alltså så, att utan transplantationsmotiven saknar hjärndödsbegreppet praktisk betydelse. Dessutom behöver man inte komplicera transplantationsfrågorna genom att manipulera med dödsbegreppet. Redan SLS-utredningen visade att transplantationsfrågorna kan lösas på annat sätt — och det är det som kds-motionen §0405 handlar om. Individens mänskliga integritet kan tillgodoses genom ett positivt och frivilligt sätt att hantera dessa frågor. Frivilliga och skriftliga organdonationer som utgår från den situationen då en verifierad, total hjärninfarkt föreligger är, som vi i kds ser det, ett etiskt riktigt sätt att hantera dessa livsviktiga frågor. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion So405.

Herr talman! Det är utomordentligt viktiga frågor som tas upp i kdsmotionen. Regeringen har aviserat att den inom kort kommer att framlägga en proposition om dödsbegreppet, och utskottet förutser att dessa frågor då kan behandlas med större djup och på basis av ett bättre material än vad vi har i dag. Därför avstyrker utskottet motionen.
Herr talman! Jag har naturligtvis viss förståelse för detta. Vi har fått vänta länge på besked om att denna proposition skulle komma. Jag tror också att just det faktum att den nu är aviserad kommer att innebära att denna debatt — på ett som jag hoppas ödmjukt och försynt sätt — förs vidare i vårt land. Herr talman! Jag vill göra gällande att de som gång på gång repeterar att det var få remissinstanser som ville behålla det nuvarande dödsbegreppet, de glömmer att alltför få var välupplysta när man avgav remissvaren.

Herr talman! I betänkande 1986/87:8 från socialutskottet behandlas en moderat motion, vari framläggs ett förslag till lag med särskilda bestämmelser om socialtjänstens och sjukvårdens ansvar inom missbrukarvården. I motionen hemställer vi att lagförslaget efter vederbörlig beredning skall ersätta lagen 1981:1243 om vård av missbrukare i vissa fall . Utskottet avstyrker motionen och hänvisar till att resultatet av socialberedningens arbete med utvärderingen av LVM bör avvaktas innan riksdagen tar ställning till frågor om ändringar i missbrukarvården. I betänkandet behandlas också två motioner om kontraktsvård. Även dessa har avstyrkts. Herr talman! Det är ett omfattande förslag till lag med särskilda bestämmelser om socialtjänstens och sjukvårdens ansvar inom missbrukarvården som vi har lagt fram. Förslaget syftar bl.a. till att underlätta samverkan i vården av missbrukare. Debatten om missbrukarvården har hittills huvudsakligen gällt samhällets möjligheter att tillgripa tvång mot missbrukare. Detta har lett till att bl.a. frågan om att finna former för ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser i det förebyggande arbetet har trängts i bakgrunden. Vi anser att lagstiftningen kommit att få en alltför negativ prägel. Missbrukaren har kommit att uppfatta gällande lagstiftning som ett hot, innebärande ett instrument för tvångsutövning, riktat mot honom. Det i vår motion framlagda förslaget baseras på det ansvar som vi moderater anser att samhället alltid har för missbrukaren. Förslaget syftar inte till att ensidigt reglera samhällets tvångsbefogenheter. Utgångspunkten för förslaget är att åstadkomma ett regelsystem som ger möjligheter till en ökad samordning mellan sjukvården och socialtjänsten, så att missbrukaren vid varje tillfälle skall kunna få den vård han behöver, oavsett om vården skall ges inom sjukvården eller inom socialtjänsten. De förebyggande insatserna måste intensifieras och effektiviseras. Den enskilde skall tidigt erbjudas den hjälp och det stöd han behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Finns behov av vård på grund av missbruk, skall socialnämnden och sjukvården tillsammans med den enskilde upprätta en plan för den fortsatta behandlingen. I behandlingsplanen bör finnas ett erbjudande om vård i sådant hem som avses i socialtjänstlagen, eller på sjukhus. Det bör också anges vilka resurser samhället i övrigt kan erbjuda i det enskilda fallet och vilket ansvar samhället har för att missbrukaren får den ekonomiska hjälp och det stöd han behöver. Det är också mycket viktigt att någon finns som har kännedom om hans förhållanden och kontinuerligt kan ge den hjälp och den vård som för tillfället är den bästa. Socialnämnden skall därför kunna utse en kontaktperson med uppgift bl.a. att förmedla och underlätta insatser från socialnämnden och att hjälpa missbrukaren i kontakter med andra myndigheter. Det skall kunna ske även mot missbrukarens vilja. Blir det fråga om att bereda missbrukaren vård, skall en stödperson alltid utses. Har missbrukarens vårdbehov inte kunnat tillgodoses på frivillig väg — Prot. 1986/87:30 = vilket i de flesta fall ger det bästa resultatet — bör, liksom fallet är i dag, 19 november 1986 missbrukaren beredas vård mot sin vilja. Vård med stöd av lagen får beredas Vas rr or missbrukaren mot hans vilja under ett år från det att vård med stöd av lagen inleddes. Förutsättningen skall emellertid vara att de förebyggande insatserna visat sig otillräckliga och att det föreligger fara för missbrukarens liv eller hälsa, eller annans liv eller hälsa, eller att missbruket väntas kunna medföra allvarliga sociala skadeverkningar för missbrukaren själv eller hans anhöriga. De nuvarande grunderna för omhändertagande enligt LVM bör bibehållas men kompletteras med att även skyddet för annan skall utgöra skäl för omhändertagande. Utskottet ser gällande ordning som en tillfällig lösning i avvaktan på den mer allsidiga diskussion som kan komma till stånd sedan resultatet av socialberedningens utvärdering föreligger. Vi moderater anser att vi redan nu bör genomföra förändringar. Behovet är stort. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vidare vill jag yrka bifall till reservation 2, som gäller kontraktsvård inom socialtjänsten. Denna reservation är gemensamt borgerlig. Vi anser att det är mycket viktigt att kontraktsvården får större utbredning, eftersom vi tror att detta system är mycket användbart. De erfarenheter som hittills har gjorts på detta område har varit övervägande positiva. Genom att gå in för detta system när det gäller vård av missbrukare kan man, enligt vår mening, med samma medel som vi i dag satsar få mycket mer av positiv vård och därigenom också rädda människor till ett bättre liv.

Herr talman! Efter att ha utrett åtskilliga frågor inom socialtjänstens ram har socialberedningen nu kommit fram till att se över LVM, den tvångslag som vi har mot vuxna missbrukare. Redan när den lagen infördes sade vi att det är viktigt att den följs upp. Vi hade relativt kort tid på oss då vi utformade den nuvarande lagen, som nu har gällt i ungefär tre år. Jag undrar om utskottsreservanternas företrädare verkligen menar vad han säger här från talarstolen. Skall vi alltså så gott som anta en lag som är utformad av moderaterna? Erforderlig beredning skulle genomföras. Sådan beredning förekommer ju nu i socialberedningen, och vi får ett slutbetänkande under sommaren 1987, enligt de planer vi har. Jag tror också att den tidsplanen håller. I beredningen har vi en ledamot från moderaterna, nämligen Göte Jonsson. Han har alla möjligheter att föra fram moderaternas synpunkter där. Då kan de prövas där de skall prövas. Jag yrkar avslag på reservation 1. Beträffande reservation 2, som är gemensam för de borgerliga partierna, är det bara att säga att vi har prövat frågan om kontraktsvård inom socialtjänsten flera gånger. Men vi fortsätter faktiskt i socialberedningen att undersöka om det är möjligt att införa något slags kontraktsvård. Jag har sagt det tidigare, och jag vill gärna upprepa det, att ett kontrakt är det alltid möjligt att utforma mellan socialtjänsten och den det gäller. Men frågan är ju vad som skall hända om detta kontrakt bryts. Då kommer man in på rättssäkerheten, och det blir betydligt svårare. Den kontraktsvård som finns inom kriminalvården är utformad på ett helt annat sätt och skall inte sammanblandas med det som här föreslås. Herr talman! Som sagt diskuteras också den här frågan i socialberedningen. Betänkandet kommer under försommaren 1987.
Herr talman! Evert Svensson säger att han är förvånad när jag för fram dessa synpunkter. Men vi har från tid till annan fört fram synpunkter i denna riktning. Det är därför vi den här gången har utformat ett mera genomgripande förslag. Våra tidigare förslag har alltid avvisats med samma hänvisning till att socialberedningen skall utvärdera lagstiftningen innan man inför något nytt. Vi anser att man även nu bör kunna genomföra förändringar, när man redan på goda grunder kan anta att den lag som vi har i dag inte är till fyllest om man skall kunna ge vård och positiv behandling till de olyckliga människor som det är fråga om. Varför avstyrka vårt förslag? Varför inte hänvisa motionen till socialberedningen? Det vore i alla fall litet mera positivt. Evert Svensson är tveksam till våra ambitioner på den borgerliga sidan att gå in för kontraktsvård. Det förutsätter, i och med att det är två parter, att missbrukaren å sin sida gör ett åtagande. Han eller hon är alltså i sådant läge övertygad och vill ställa upp. Vi är också på borgerlig sida över huvud taget övertygade om att skall man nå framgång i missbrukarvården krävs att missbrukaren själv ställer upp. Då är chanserna väldigt mycket större. Det visar erfarenheter från andra håll.
Herr talman! Ingvar Eriksson säger att han framför synpunkter. Så långt är det väl all right. Det måste vara helt tillåtet och högst önskvärt att vi framför synpunkter i denna kammare, så att t.ex. socialberedningen kan fundera över dem. Men att begära att vi skall ta ställning till ett väldigt starkt utformat lagförslag, som det ju faktiskt är fråga om, är att begära för mycket. Vi har socialberedningen, där ju Göte Jonsson ingår. Han kan presentera den här motionen för socialberedningen. Vi kan diskutera den där. Det verkar som om vi är överens om kontraktsvården, utom på den punkt som jag påpekade, nämligen: Vad händer när man bryter kontraktsvården? Skall man ha ett system där rättssäkerheten är tillgodosedd eller ej? Det är detta det är fråga om. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 8 och upprepar mitt yrkande om avslag på de två reservationerna.
Herr talman! Evert Svensson påpekade att jag talade om synpunkter. Det kanske var så jag uttryckte mig i repliken. Men visst är det ett starkt utformat lagförslag. Jag tycker det är positivt att någon vågar lägga fram ett starkt utformat lagförslag i en så här viktig fråga. Det borde regeringen i stället vara tacksam för. Då har man någonting att diskutera och kanske dra nytta av. Vi hoppas alltså att vi med det här starka lagförslaget skall kunna påverka dessa frågor i positiv riktning.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 1 under innevarande riksmöte behandlar ett samlat program för skolledarutbildning. Vi moderater hälsar detta program med tillfredsställelse. Skolledarna, som utgör en av de viktigaste resurserna inom skolväsendet, har länge i utbildningshänseende utgjort en eftersatt grupp. När man nu från statsmakternas sida tar ett krafttag är det utomordentligt väsentligt att utbildningen utformas på ett sätt som verkligen ger de erforderliga resultaten. Det förslag till ett samlat program för skolledarutbildning som regeringen presenterat i proposition 1985/86:173 har många förtjänster, vilket inte minst framgår av att utskottet vid sin behandling av propositionen i stort sett varit enigt. Detta hindrar emellertid inte, herr talman, att det kan finnas nyansskillnader. Vi moderater har i motion 1985/86:621, väckt med anledning av propositionen, betonat ledarskapets betydelse liksom behovet av goda kunskaper i administrativa och ekonomiska rutiner samt om rättsfrågor. Vi har också framhållit att utbildningsbehovet är störst i början av skolledartjänstgöringen, varför tyngdpunkten i utbildningen tidsmässigt bör läggas på rekryteringsdelen och framför allt på introduktionsutbildningen. Vi anser också att det, eftersom skolledningen i allmänhet består av flera personer, vore lämpligt med en specialiseringsmöjlighet, så att skolledarna inom ett rektorsområde kan komplettera varandra. Utskottet har skrivit mycket positivt om våra synpunkter i betänkandet och hart.o.m. i något moment sagt sig dela den uppfattning som framförs i motionen i detta hänseende. Det kan då, herr talman, säkerligen te sig underligt för den oinvigde att utskottet likväl avstyrker motionen och därmed också den uppfattning man säger sig dela. Herr talman! Vi har inte reserverat oss på denna punkt utan utgår från att ansvariga myndigheter noggrant tar del av betänkandet och verkligen beaktar utskottets synpunkter vid detaljutformningen av skolledarutbildningen. Däremot kan vi inte ansluta oss till propositionens och utskottsmajoritetens förslag till utformning av fördjupningsutbildningens genomförande. Vi kan för vår del inte finna att en särskild regional organisation för just skolledarutbildningen är nödvändig. Vi förordar i stället att länsskolnämnderna ges ansvaret. I den mån underlaget för att genomföra en fördjupningsutbildning anses vara för litet inom ett län, kan länsskolnämnderna ta initiativ till samarbete utan assistans av några regionala utbildningsledare. Vi anser också, i likhet med föredragande statsråd, att det är viktigt att man för fördjupningsdelen utnyttjar den kompetens som finns inom högskolan när det gäller skolutveckling och skolledning. Enligt vår uppfattning bör länsskolnämnderna normalt kunna anordna fördjupningsutbildningen, eller delar av denna, i form av uppdragsutbildning vid universitet eller högskola. Härigenom bör syftet att tillgodogöra sig högskolans kompetens på relevanta områden på ett tillfredsställande sätt kunna bli tillgodosett. Jag yrkar sålunda bifall till reservation 2 i betankandet. Slutligen, herr talman, några ord om användandet av de statliga medel som ställs till förfogande. Vi har i vår motion anfört att en skälig del av medlen bör användas till att täcka kostnaderna för vikarier under skolledarnas utbildning. Det torde vara ställt utom allt tvivel att skolledarnas möjligheter att ta aktiv del i sin egen utbildning ökar avsevärt om de slipper att upprätthålla sin egen tjänstgöring parallellt med studierna. Utskottet säger i betänkandet att det finner det rimligt att viss del av kommunernas medel för skolledarutbildningen bör användas för att täcka vikariekostnader. Vi nöjer oss med den skrivningen och förutsätter att kommunerna har utskottets skrivning och viljeinriktning i gott minne, när frågan blir aktuell.

Herr talman! Det förslag till skolledarutbildningen som riksdagen nu skall fatta beslut om är ett viktigt steg i riktning mot en förbättrad kompetens hos skolornas ledning. Vi noterar särskilt de krav på kvalitet som framhålls vid flera tillfällen. På en punkt har emellertid folkpartiet en annorlunda syn. Vi vill ytterligare betona kravet på jämställdhetssträvandena, som vi finner inte tillräckligt har beaktats i regeringens förslag. Det är ett självklart rättvisekrav att kvinnor och män skall vara lika representerade och ha samma inflytande i samhället. Detta förhållande gäller inte skolledartjänsterna i dag. Det finns många skäl till varför det är angeläget att andelen kvinnliga skolledare bör öka. Kvinnor och män har olika erfarenheter av livet och människorna. Det är därför viktigt att det även finns kvinnor inom skolledningen, så att perspektivet och möjligheterna till inlevelse och förståelse inte begränsas till männens erfarenhetsområde. Barnen behöver förebilder från vuxenlivet som innebär att kvinnornas och männens kapacitet utnyttjas på lika villkor. Mot bakgrund av detta är det mycket otillfredsställande att det i propositionen inte lämnas några förslag till hur en jämnare könsrekrytering av skolledare skall kunna åstadkommas. Inom de områden där det är uppenbart att de lokala skolhuvudmännen har svårigheter att leva upp till ambitiösa målsättningar i läroplanerna är det vanligt att skolöverstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett program eller speciellt servicematerial. En förbättrad jämställdhet när det gäller skolledarna är ett sådant område. Utvecklingen går oerhört långsamt, och i många kommuner är man uppenbart handfallen när det gäller att stimulera kvinnor till att söka till skolledarbefattningar. Folkpartiet har därför föreslagit att skolöverstyrelsen i samband med planeringen av den nya skolledarutbildningen skall få i uppdrag att också utarbeta ett program för hur en jämnare rekrytering till skolledartjänster skall kunna uppnås. Detta anser vi att riksdagen bör som sin mening ge regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida till stor del tillstyrkt regeringens förslag till ett program för skolledarutbildning. På ett par punkter vill vi dock gå längre än regeringen och utskottsmajoriteten. Skolledarna utgör enligt vår mening en viktig resurs i skolan, bl.a. för att föra ut de beslut som riksdagen fattar inom utbildningspolitikens verksamhetsområde. Många gånger stöter man som utbildningspolitiker på stora brister ute på skolorna när det gäller vetskapen om de intentioner och diskussioner som ligger bakom beslut i riksdagen. Skolledare spelar här en viktig roll som informationsgivare. Men det är också skolledare som har ett tungt ansvar för att våra beslut så att säga sätts i sjön och får reell verkan. I det demokratiska ledarskap som skolledarrollen innebär när den fungerar uppstår naturligtvis konflikter. Det kan handla om ideologiska spörsmål eller lojalitetskonflikter beroende på olika gruppintressen. Dessa typer av motsättningar är naturligtvis om inte alltid önskvärda så dock vanliga i ett avancerat demokratiskt ledarskap. Dess motsats, despotismen, kommer aldrig att bli avancerad utan kvalitativt urholkad och bara skenbart fri från motsättningar och skilda intresseståndpunkter. Vad jag här har sagt belyser delvis vikten av en kvalitativt god skolledarutbildning. Det är självfallet så att ingen här i riksdagen vill ha en dålig utbildning för skolledarna. Men den problematik som finnsit.ex. det som brukar kallas det pedagogiska ledarskapet gör det enligt vår mening nödvändigt att nogsamt peka ut den kvalitativa nivå som bör nås inom skolledarutbildningen. Mot bakgrund av de förhållanden som jag här snabbt skisserat har vi ansett naturligt att den senare delen av skolledarutbildningen får en så god anpassning som möjligt till de frågeställningar en skolledare ställs inför i sitt dagliga arbete. Vi har ansett det nödvändigt att klart deklarera: den kompetens som krävs härför finner vi inom det svenska högskoleväsendet. Det vore naturligt om också utskottet ginge på den linjen, och skälen är som sagt många. Låt mig nämna några fler än dem jag tidigare tagit upp. Snart kommer vi att få en ny lärarutbildning för lärare i grundskolan. Det varinte utan våndor som beslutet fattades i riksdagen, och det lär inte bli utan våndor som det hela sätts i sjön heller. Självfallet kommer denna förnyelse att innebära att nya erfarenheter görs, tas till vara och utvärderas inom lärarutbildningsväsendet. Vi anser att det är naturligt att skolledarna skall ha del av denna kunskap, och det får de bäst i just våra lärarutbildningsanstalter. Planeringsvinster skulle också kunna göras om riksdagen nu uttalade att fördjupningsdelen när det gäller skolledarutbildningen skall ligga på högskolenivå. Då kunde man redan nu inför planläggandet av den nya grundskollärarutbildningen planera in den uppdragsverksamhet som skolledarutbildningen innebär. Tycker inte utskottsmajoriteten att detta vore bra? Det vore väl bra, i dag då var och varannan i högskoledebatten talar om de höga administrativa kostnaderna inom högskolan. Varför uttalar man inte från utskottets sida vikten av vetenskaplig kompetens då det gäller just det pedagogiska utvecklingsarbetet? Varför överlåter ni socialdemokrater pedagogiskt utvecklingsarbete till privatskolor, som enligt utredningar ändå inte kan inlemmas i det allmänna skolväsendet? Vi delar inte er uppfattning om att de inte kan inlemmas. Anser man inte att våra högskolor har denna vetenskapliga kompetens, eller vill man anlita lösa bihang i form av utbildningskonsulter? Det är ingen speciell högskola för speciellt skolledare som vpk vill bygga. Vi vill bara ta vara på den kunskap och den kompetens som finns inom det svenska högskoleväsendet och som har byggts upp med skattemedel. Vi kommer aldrig att medverka till att detta kunskapskapital går till spillo. Det är tråkigt att inte fler delar vår uppfattning. Herr talman! Mot bakgrund av det som jag nu har sagt är det naturligt att man bibehåller den centrala ledningsfunktionen för skolledarutbildningen vid universitetet i Linköping. Jag beklagar att Larz Johansson har sprungit ifrån sin motion om fortsatt lokalisering till Linköping. Får jag helt stilla göra Larz Johansson uppmärksam på, att om man tar till vara något som har skett under en bestämd tid och på en bestämd plats ”hittills”, innebär detta inte att verksamheten fortsättningsvis kommer att ske på den tidigare bestämda platsen. Ett sådant agerande, Larz Johansson, ger absolut inte röster ”rent kommunalt”, som Helge Hagberg brukar säga. Herr talman! På något sätt har nog Larz Johansson i det här fallet blivit av med skjortan.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar, ett samlat program för skolledarutbildningen, är egentligen en uppföljning av ett beslut som tidigare i princip har redovisats i budgetpropositionen 1985/86. Då anmälde statsrådet att han tänkte återkomma med en särskild proposition i detta ärende. Den allmänna inriktningen, dess mål och innehåll, redovisades och godkändes då av riksdagen. Det förslag som nu föreligger har utarbetats av en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen. Det är glädjande att kunna konstatera att det nu råder stor enighet inom utskottet. Jag kan notera att de reservationer som har fogats till utskottets betänkande mera är av marginell art. De utgör mera markeringar från olika partier, där dessa försöker finna anledning att redovisa olika uppfattningar. Jag skall mycket kortfattat beröra de olika reservationerna. Folkpartiet har i sin motion föreslagit att skolöverstyrelsen skall utarbeta ett program för jämnare könsrekrytering till skolledarutbildning. Senare har folkpartisterna reserverat sig i utskottet. Jag skulle vilja be Ylva Annerstedt läsa propositionen. Där framgår det klart att det i rekryteringsutbildningen bl.a. ingår att åstadkomma en jämnare könsmässig fördelning. Man kan också hänvisa till de övriga regler som gäller på det statliga området. I den statliga förordningen om jämställdhet mellan män och kvinnor i statlig anställning föreskrivs att myndigheterna varje år skall upprätta en plan över sitt jämställdhetsarbete. Skolöverstyrelsen har också gjort en enkätundersökning. I maj månad 1985 lämnades en rapport från sex län, där man just hade undersökt läget beträffande skolledarna. Av rapporten framgick att det går mycket långsamt och att skolöverstyrelsen även i fortsättningen räknar med att följa denna fråga. Självfallet åligger det skolmyndigheterna på alla nivåer att verka i enlighet med vad som framhållits i motionen och i propositionen. Ett bifall till motionen har ingen praktisk betydelse, eftersom alla myndigheter redan nu har i uppdrag att bevaka denna viktiga fråga. Ett skriftligt program löser inte dessa problem. De löses endast genom personliga insatser ute i de olika skolorna. Där måste i första hand kvinnorna engagera sig och visa sig villiga att påta sig uppgifterna. Vi tror att det med det utbildningsprogram som nu föreligger och med den rekryteringsutbildning som planerats bör vara möjligt att intressera fler kvinnor att engagera sig. Detta kan endast ske genom personlig påverkan. Vi tror inte att det hjälper att slå in redan öppna dörrar. I den moderata reservationen tas upp dels ansvaret för fördjupningsdelen, dels högskolans medverkan i denna del. Ansvaret har den statliga skoladministrationen. Regeringen föreslår också, vilket stöds av utskottet, att denna utbildning bör ske i regioner, som senare kommer att beslutas av regeringen eller myndighet. Detta kommer att vara mycket mera rationellt, eftersom antalet deltagare från varje län i de flesta fall kommer att bli relativt litet. Dessutom kommer möjligheten att utnyttja kompetens från högskolor och universitet att bli mycket större. Den principiella inställningen är att utbildningen skall ha en tydlig tillämpningskaraktär och vara klart förankrad i skolan som organisation. Detta utesluter inte att man utnyttjar den kompetens som finns bland forskare och lärare inom högskolan. Tvärtom är detta viktigt. Det gäller i första hand skolutveckling och skolledning. Jag skulle här vilja säga till Björn Samuelson, att eftersom vi lägger sådan vikt vid att kvaliteten på utbildningen blir bra, är det självklart att man skall utnyttja den kompetens som finns inom högskolan, att man skall utnyttja de forskare som finns. Det skall kunna ske vid den utbildning som här föreslås skola skötas av den statliga skoladministrationen. Då kan man tillämpa arbetssättet ute i skolorna. När det gäller lokaliseringen av den centrala ledningen för skolledarutbildningen föreslår vpk i en reservation att den även i fortsättningen skall vara förlagd till Linköping. Utskottsmajoriteten framhåller att den utgår ifrån att den erfarenhet och kunskap som byggts upp i Linköping tas till vara. Men utskottet anser inte att riksdagen skall ta ställning till förslaget utan menar att detta är en fråga för skolöverstyrelsen, som centralt har ansvaret för utbildningen. Av principiella skäl anser vi att riksdagen inte skall gå in när det gäller en fråga av den här arten, utan det ankommer på den centrala myndigheten att fastställa var den centrala ledningen skall ligga. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Lars Svensson påpekade att det i propositionen står att ett av syftena med skolledarutbildningen är att åstadkomma en jämnare könsfördelning. Vidare sade han att skyldigheten i dag att upprätta planer för jämställdhetsarbetet åligger myndigheter. Han sade också att skolöverstyrelsen redan nu har uppdraget att följa jämställdhetssträvandena inom skolväsendet. Ja, detta är alldeles riktigt, men vi kan konstatera att det inte har haft särskilt stor effekt. Tvärtom finns det på de flesta ställen här i landet en fullständigt förkrossande övervikt för de manliga skolledarna. Detta är den bild som barnen får av vuxenvärlden. Om det är någonstans som man bör ta till extra åtgärder för att ändra den här bilden är det ju i skolan där barnen finns, där det uppväxande släktet får bilden av hur vuxenvärlden skall se ut. Den undersökning som Lars Svensson talade om gäller ju blott och bart sex län. I rapporten talas det också om att de eventuellt positiva tendenser som man kan utläsa av den mycket begränsade undersökningen är utomordentligt obetydliga. Nej, Lars Svensson, det rör sig verkligen inte om att slå in några öppna dörrar. För kvinnorna står det sannerligen inte några dörrar vidöppna när det gäller skolledarutbildningen. Hade det varit så, hade bilden av skolledarorganisationen i det svenska skolväsendet sett helt annorlunda ut.

Herr talman! Lars Svensson sade att reservationerna är marginella. Om jag fattade honom rätt, menade han att vi genom reservationerna i onödan försökte markera olika uppfattningar. Att reservationerna är marginella kan jag hålla med om. Det framhöll jag också i mitt anförande. Det rör sig om nyansskillnader, men jag vill inte gå med på att det handlar om att med okynne markera politiska uppfattningar. Enligt vår åsikt är det faktiskt så, att varje ytterligare mellannivå som införs i detta sammanhang ofelbart måste leda till att resurserna används sämre. Det måste bli dyrare att göra på det sättet än att utnyttja de redan befintliga länsskolnämnderna. Sedan, Lars Svensson, en fråga: Hur kan möjligheten bli större att utnyttja kompetensen i högskolan bara därför att man har en särskild regional organisation? Förklara det!

Herr talman! Det är självklart att man utnyttjar kompetensen inom högskolan, sade Lars Svensson. Vidare menade han att det skulle röra sig om marginella skillnader mellan utskottsmajoritetens uppfattning och våra reservationer. Men varför kunde inte utskottsmajoriteten i så fall bifalla reservationerna? Vilken annan kompetens än högskolans är intressant för er del när det t.ex. gäller att göra samordningsvinster i samband med den nya lärarutbildningen, som jag tog upp i mitt anförande? Hur vore det med litet utbildningspolitiskt kitt, Lars Svensson, när det gäller de olika beslut som fattas på det utbildningspolitiska området? Beträffande Linköping skriver ni i betänkandet att man skall ta till vara den kompetens, erfarenhet osv. som hittills har samlats i Linköping. Jag kan inte förstå annat än att man avhänder sig möjligheter inom utbildningspolitiken. Jag lockas liksom att säga det här. I just den här frågan kan jag inte anlägga några regionalpolitiska synpunkter när det gäller Linköping. Men det måste väl vara så att Sveriges riksdag — om jag nu skall anlägga en sådan aspekt på frågan — också kan säga att man vill ha en del av en myndighet där. Vi kan väl inte först gå till myndigheten, som skulle existera som något slags metafysiskt fenomen, och falla i trans för att sedan vakna upp och veta vad myndigheten anser. Ni ger inga garantier för att man fortsättningsvis får vara verksam i Linköping och där ta till vara den kompetens som byggts upp på just den nivå som också ni genom Lars Svensson som talesman säger er värna om. Inte ens på detta område ger ni ett uns av garanti för att kompetensen får finnas kvar och även odlas genom högskolans försorg. Är ni beredda att släppa in privata utbildningskonsulter på det här området, Lars Svensson?

Herr talman! Låt mig först för Ylva Annerstedt få påpeka att myndigheterna här har ansvaret. Vi har gjort undersökningar som visat att det finns ansvar på alla nivåer. Det leder inte till något resultat. Ylva Annerstedt säger att det på detta område behövs speciella åtgärder. Men det enda som ni har kunnat motionera om och reservera er till förmån för är kravet på att SÖ skall utarbeta ett program. Var finns de konkreta förslag och åtgärder som ni i så fall vill föra fram? Jag menar att det här måste ske en personlig påverkan ute på högskolorna. Det finns kanske också andra åtgärder som behövs för att hjälpa kvinnorna och få dem intresserade. Att skolöverstyrelsen utarbetar ett program kommer inte att lösa några problem. Det finns så många vackra program och dylikt som inte leder till någonting. Här behövs direkta åtgärder, och de skall i så fall genomföras ute i skolorna. Göran Allmér frågar varför vi vill inrätta en mellannivå i stället för att utnyttja de redan befintliga nivåerna, eftersom det blir mycket billigare och bättre. När det visar sig att det i vissa län inte finns tillräcklig kompetens för att kunna ordna en fortbildning måste man samarbeta med andra län. Det är av det skälet som vi anser att fördjupningsutbildningen bör knytas till regionen. Göran Allmér vet lika väl som jag var högskolorna och universiteten är förlagda. Självfallet är det därför betydligt mycket enklare och billigare att utnyttja den kompetens som finns på högskolorna om denna utbildning förläggs regionvis. Frågan om hur dessa regioner skall vara uppbyggda får vi tillfälle att återkomma till. Det finns alltså möjligheter att bättre utnyttja kompetensen på högskolor och universitet genom att låta utbildningen ske regionvis. Jag tror inte att Björn Samuelson någonstans i betänkandet eller i propositionen kan finna att vi har sagt att man skall utnyttja privata konsultfirmor. Vi har tvärtom framhållit att det finns kompetens inom vårt eget högskoleväsen. Vi säger att denna utbildning skall ha en praktisk anknytning, och denna får man genom att hela tiden ha anknytning till det skolväsende som man jobbar med. Den vetenskapliga forskning som bedrivs och det kunnande som finns på högskolorna skall utnyttjas under medverkan från högskolorna. Vi säger icke på någon punkt att man skall ta in privata konsulter. Det finns inom det svenska högskoleväsendet och skolväsendet tillräckligt många kunniga och lämpliga personer för detta ändamål. Vi tror alltså att det är den vägen man skall vandra. Det finns ingen anledning för riksdagen att bestämma var en liten del av en myndighet skall förläggas någonstans. Vi tycker att det är praktiskt att myndigheten själv avgör detta.
Herr talman! Lars Svensson säger att det behövs direkta åtgärder ute på skolorna för att främja jämställdheten, och det håller jag helt med honom om. Det är naturligtvis där det skall göras. Anledningen till att det inte gjorts är att man på skolorna inte vet hur man skall göra. På en del håll i kommunerna vet man faktiskt hur man skall bära sig åt. Ett sätt för SÖ att uppmuntra dem som inte vidtagit några åtgärder är att samla in de goda exemplen och utarbeta ett förslag, som stöd och hjälp till Sveriges kommuner, om hur man kan gå till väga när man bättre stimulerar kvinnor att söka till skolledarutbildningar. Enligt det resonemang som Lars Svensson för skulle SÖ aldrig få göra några kommentarmaterial eller servicematerial. SÖ framställer faktiskt sådant material på en lång rad områden. Bara under det senaste året har SÖ framställt ett tiotal sådana stödprogram för skolorna ute i Sverige. Nog kan det finnas anledning att man också på detta mycket viktiga område får ett material till hjälp för de kommuner där man faktiskt inte vet hur man bär sig åt för att stimulera kvinnor att söka till skolledarutbildningar.
Herr talman! Nej, Lars Svensson, det behövs inte någon mellannivå för att få till stånd en god skolledarutbildning. Visst finns det små län. Det är inget som helst tvivel om den saken. Men det är ändå att underkänna länsskolnämnderna att inte tro att de skulle kunna komma överens utan ytterligare en regional nivå. De kan förvisso samarbeta. Jag fick inget svar på min fråga, Lars Svensson. Hur kan det bli ett bättre utnyttjande av högskolornas kompetens bara genom att man inför denna regionala mellannivå? Det var ju så Lars Svensson uttryckte sig i sitt anförande.
Herr talman! Först prisar Lars Svensson den kompetens som finns på högskolorna när det gäller utbildning av skolledare. Sedan säger han att man inte kan bry sig om en liten del av den verksamheten. Men om denna lilla del av den stora kompetensen råkar finnas vid en högskola som heter Linköpings högskola? Varför kan inte Lars Svensson säga att vi tycker att det är vettigt att den får ligga kvar där? Jag kan inte förstå varför inte riksdagen skulle kunna uttala att delar av en myndighets verksamhetsområde skall ligga på ett annat ställe än där myndigheten själv har behagat förlägga dem. I den del som handlar om vilka som skall anlitas vid utbildning av skolledare tolkar jag Lars Svenssons svar som mycket positivt när det gäller privata utbildningskonsulter. Bra, Lars Svensson! Jag tror att vi är överens om att vi vill slippa SAS-rektorer.
Herr talman! Jag vill säga till Björn Samuelson att vi är överens när det gäller att utnyttja den kompetens som redan finns inom högskolan. När det gäller Linköping har vi sagt att vi förutsätter att SÖ tar till vara den kompetens som finns där. Hur man sedan praktiskt skall lösa det blir en fråga för SÖ att avgöra. Till Ylva Annerstedt vill jag säga: Nu blev det inte något program, utan det blev kompendier från skolöverstyrelsen som skulle gå ut till skolorna. Vi har inte någonstans sagt att skolöverstyrelsen inte skall stimulera denna verk samhet. Det vi har sagt är att det viktiga när man skall åstadkomma förändringar inte ligger i att man utarbetar vackra program. När det gäller att komma till rätta med dessa problem är huvudsaken att det förekommer aktiviteter ute i skolorna. För detta har självfallet skolöverstyrelsen, och det vet Ylva Annerstedt som själv är med där, möjligheter och förutsättningar att vidarebefordra tips och idéer om hur man skall kunna förmå kvinnorna att engagera sig. Vi har inte delade meningar om att det bör vara fler kvinnor som skolledare. Vad jag däremot reagerar mot är att man tror att man löser problemen genom att skriva ett program på SÖ. Det reagerar jag mycket starkt emot. Man har faktiskt, Göran Allmér, redan nu regioner för vissa uppgifter som länsskolnämnden ansvarar för, därför att det är praktiskt och därför att det har visat sig att länsskolnämnderna är för små. Vad jag sade tidigare var att man självfallet utnyttjar högskolornas kompetens bättre om man har större grupper av skolledare. Det blir också billigare om vi på detta sätt förlägger detta regionvis. Jag trodde att Göran Allmér delade min uppfattning att det gäller både att få kvalitet på utbildningen och att göra den så billig som möjligt.

Herr talman! Jag har naturligtvis all anledning att uttrycka tillfredsställelse över att utbildningsutskottet under stor enighet tillstyrker de förslag som redovisas i propositionen om en samlad skolledarutbildning. Därmed kommer förhoppningsvis också riksdagen att bifalla dessa förslag. Jag har begärt ordet i denna debatt därför att jag ser det angeläget att särskilt understryka en del av skolledarfunktionen, en av skolledarens många uppgifter, nämligen den som handlar om den pedagogiska ledningen. Det sägs i propositionen att den pedagogiska ledningen är den primära uppgiften för skolledaren. Det är i och för sig självklart, men det bör ändå, trots detta, påpekas och upprepas. Skolan verkar i dag i ett samhälle som förändras mycket snabbt. Skolan är en institution och en organisation som ställer stora krav på kunskaper och förmåga hos dem som är satta att leda den. Rektorer och studierektorer måste behärska skolans innehåll — det som skolan skall lära ut — och känna till dess regelsystem och dess administrativa ordningar. Skolans ledare måste därutöver ha en sådan yrkessäkerhet att de kan agera självständigt och emellanåt också improvisera där regelsystemen ger dem otillräcklig vägledning. Mot bakgrund av detta säger jag i propositionen, att eftersom det är lätt att precisera konkreta administrativa uppgifter — det är lätt att hantera dem, identifiera dem och delegera dem —, kan det finnas en risk att skolledaren primärt ägnar sig åt denna typ av uppgifter och att det som är det centrala, nämligen den pedagogiska ledningen i skolan, kommer i bakgrunden. Av detta skäl vill jag gärna, när riksdagen behandlar skolledarpropositionen, särskilt understryka betydelsen av att man i utbildningen mycket noga informerar och instruerar och ger kunskaper i det som handlar om att vara pedagogiska ledare i skolan. Att vara en pedagogisk ledare innebär att man är rådgivare och inspiratör för lärarna. Det innebär också att man kan utöva en tillsyn och kontroll över att skolan fungerar och att den kan utföra sina arbetsuppgifter. Jag talar då inte om en polisiär kontroll som innebär att skolledaren skall ha en rapportskyldighet bakåt mot överordnade, mot skolstyrelse och länsskolnämnd, utan att skolledaren mycket aktivt skall kunna ingripa, och med dessa små åtgärder kunna korrigera där det behövs för att skolan, där den kommer till korta, bättre skall kunna fungera. En mycket central uppgift i detta stycke är att beskriva och förklara skolans mål och innehåll, att levandegöra läroplanen. Är det något vi borde ha lärt oss i vår diskussion om vad målstyrning innebär är det just att målstyrning inte innebär att man uppställer ett antal regler för de mål man har utan att man mycket klart levandegör målen och bedriver en opinionsbildning kring det som är skolans mål. Detta är en central funktion för skolledarna, och det är en mycket viktig del i skolledarutbildningen. Jag vill alltså understryka att en skolledarutbildning, såsom den föreslås, måste syfta till att få skolledare som verkar ute i undervisningsrummet. Om vi inte får det kommer vi aldrig att lyckas med det som är vår avsikt med målstyrningen. Detta kan innebära att skolledarna får avstå från delaktighet i ett och annat i skolans administration. Jag har med viss fasa kunnat se byråkratiska tendenser i skolan på några håll, där samtliga skolledare av förment praktiskt-administrativa skäl har satt sig i ett eget litet hus på skolgården och häckat för att de skall slippa ha kontakt med den verklighet som skolans undervisning är. Jag tycker det finns anledning att understryka att skolledaren alltid måste sträva efter att verka ute i undervisningsrummet. Att skolledaren då behöver ha en gedigen lärarerfarenhet och svårligen kan klara sig utan denna förtjänar också att i det sammanhanget understrykas. Herr talman! Jag ansåg det vara angeläget att i anslutning till den mycket välvilliga behandling som propositionen har fått i utskottet inför riksdagsbehandlingen särskilt framhålla skolledarrollens viktigaste inslag.

Herr talman! Jag har begärt ordet, inte för att förlänga debatten, utan för att markera att vi tycker att frågan om skolledarutbildningen är mycket viktig. Vi står alltså bakom utskottsmajoriteten, och jag har därför inga andra yrkanden, men jag vill ändå göra ett par markeringar. Den vikt vi fäster vid denna fråga tog sig bl.a. uttryck i att redan våren 1983 behandlades här i kammaren en partimotion från centern — den har nr 948 om någon skulle vara intresserad — där vi i centerpartiet utförligt beskrev hur vi tyckte att den framtida skolledarutbildningen skulle utformas. Utgångspunkten för resonemanget vi förde var en rapport som tre fristående, internationella forskare hade avlämnat efter att ha utvärderat den då gällande svenska skolledarutbildningen. Det var Pettigrow, Schmuck och Vormeland som 1982 hade genomfört utvärderingen. På grundval av deras iakttagelser skisserade vi i vår partimotion hur skolledarutbildningen borde se ut, och det var i huvudsak de fyra steg som den nu kommer att omfatta. Vi framhöll behovet av introduktionsutbildning, av utbildning för nytillkommande skolledare och behovet av fortbildning — det som vi nu kallar fördjupningsutbildning. Vi menade att det skulle komma att föreligga ett behov av kontinuerliga fortbildningsinsatser för skolledarna. Men riksdagen var naturligtvis sin tradition trogen och avslog motionen. Vi kom tillbaka året därpå med en kommittémotion med nr 1243. I den upprepade vi en del av det vi sagt tidigare och beklagade att regeringen, trots att vi kunde redovisa detta underlag och trots att skolöverstyrelsen hade kommit med sin rapport, ändå inte hade kommit sig för med att framlägga ett förslag om hur skolledarutbildningen skulle utformas. Inte förrän denna höst kan riksdagen fatta beslut i denna fråga; man hade alltså kunnat gå fram litet snabbare om viljan hade funnits. Trots att vi är överens, som jag sade inledningsvis, fanns det anledning att då propositionen framlades skriva en motion och fästa riksdagens uppmärksamhet på några speciella punkter. I inledningen till vår motion noterade vi att det är bra att regeringen också fortsättningsvis är beredd att ta sitt ansvar för skolledarna i det avseendet att dessa även fortsättningsvis skall ha statligt reglerade tjänster. Staten skall ta sitt ansvar för skolledarutbildningen och kostnaderna för denna. Det fanns skäl att skriva om detta. Propositionen lämnades ju under våren 1986, och då hade vi stundtals anledning att tvivla på regeringens goda avsikter i detta avseende. Alla här, och framför allt ledamöterna i utbildningsutskottet, kommer naturligtvis ihåg resonemangen om att eventuellt dra in de statsbidrag som utgår för skolledarna och att regeringen som en följd därav också skulle komma att undandra sig ansvaret för skolledarutbildningen. Men så kom propositionen, och det är den som vi nu behandlar. Där fanns, tyckte vi, ett par punkter som man tog litet väl lättvindigt på. Bl. a. sade man att de skolledarutbildare som även fortsättningsvis skall svara för utbildningen bör ha lämpliga kunskaper och erfarenheter för att tjäna utbildningens syfte. Det låter naturligtvis vackert, men om man skall anställa skolledarutbildare utifrån de utgångspunkterna, kanske man vill veta litet mera om vilka kompetenskrav som det finns anledning att ställa. Därför utvecklade vi i den aktuella motionen ett antal sådana kompetenskrav som vi tyckte borde vara relevanta för utbildarna fortsättningsvis. När betänkandet nu föreligger kan vi notera att utskottsmajoriteten har ställt sig bakom de kompetenskraven. Man åberopar dem i betänkandet och förklarar att det utskottet sagt med anledning av motionen kan tillgodose behovet av kvalifikationer. Det tycker jag är bra, och det är viktigt att detta nu är fäst på papper. Sedan skall jag säga några ord ytterligare om en fråga som kanske inte riktigt har den dignitet som debatten möjligen skulle kunna ge intryck av. Under de ca 10 år som vi haft skolledarutbildning har det centrala ledningsansvaret för utbildningen, den centrala ledningsfunktionen, varit lokaliserat till Linköping. Det har gett mycket goda erfarenheter. Genom den lokaliseringen har det som Björn Samuelson och andra efterfrågar — den vetenskapliga kompetensen — kommit till uttryck och dokumenterats på olika sätt genom ett antal skrifter och rapporter, bl.a. från ledningsfunktionen. Det tycker vi har varit bra. Det var ett skäl till att vi i motionen sade att vi tyckte att ledningsfunktionen borde finnas kvar i Linköping. Det fanns skäl att anta att så inte skulle bli fallet, eftersom man i propositionen ganska klart antydde — och det var också skolöverstyrelsens ursprungliga förslag — att ledningsfunktionen skulle flyttas till Stockholm och skolöverstyrelseh här. En sådan fråga kan man naturligtvis hantera på litet olika sätt. Vi är säkert alla överens om att riksdagen av formella skäl inte skall gå in och fatta den typen av beslut. Om vi gör det, skulle vi riskera att fortsättningsvis här i kammaren få besluta om praktiskt taget varenda detaljfråga och varenda tjänst som skall inrättas av den statliga skoladministrationen och kanske också i andra sammanhang. Det är ett skäl till att formulera sig litet annorlunda.

Det är ingen garanti — det kan jag ge Björn Samuelson rätt i —, men det skulle ha inneburit ännu mindre garantier för Linköping om jag hade förenat mig med Björn Samuelson i en tjusig reservation och utskottsmajoriteten i Övrigt föreslagit blankt avslag på motionen. Det hade inte gett Linköping några garantier. Det gör förvisso inte utskottsskrivningen nu heller, men den är en oerhört tydlig signal till den statliga skoladministrationen från riksdagen om hur riksdagen tycker att det borde vara fortsättningsvis. Jag tror att man på skolöverstyrelsen är lyhörd för den signalen.
Herr talman! Jag vill bara ta upp ett par detaljer kring frågan om lokalisering till Linköping av den centrala ledningen för skolledarutbildningen. Jag förstår att det är besvärligt för Larz Johansson. Han har gått ifrån en motion som fler partier än centerpartiet ställt sig bakom. Jag delar inte uppfattningen att ett enhälligt utskott som skriver vackert om någonting innebär någon större garanti. Inte ens om det är fråga om ett tillkännagivande behöver regeringen följa riksdagens beslut. Det finns ingen konstitutionell makt att få något sådant till stånd. Sedan vill jag säga, herr talman, att jag alls inte begriper varför den reservation jag avgivit skulle bli sämre om Larz Johansson anslöt sig till den.

Herr talman! Till det sista Björn Samuelson sade: Jag menar inte alls att reservationen skulle ha blivit sämre om jag hade anslutit mig till den. Men jag är alldeles övertygad om att utskottstexten hade blivit betydligt sämre. Det var det läge vi hade när vi började den här diskussionen. Det vi har åstadkommit är en ganska kraftig markering i utskottstexten. Jag tror eller i varje fall hoppas att det också skall ge resultat. Det hade absolut inte en reservation från vår sida gjort.
Herr talman! I de fall man kan uppnå kvalitativa vinster —i det här fallet rör det sig om kvalitativa vinster som är utbildningspolitiskt betingade — kommer vi från vpk:s sida inte heller fortsättningsvis att dra oss för att peka på delar av myndigheter som vi anser kan förlägga sin verksamhet utanför Stockholmsregionen eller någon annan storstadsregion.